Herr talman! Som motionär i detta ärende ber jag att få anföra några ord. Först vill jag understryka vad som från olika håll har framförts om behovet av vidareutbildning för statens tjänstemän. Det är väl ett behov som alltid funnits men som i vår tid, präglad av samhällets omvandling och datamaskinerna, är större än tidigare. Många tjänstemän är starkt medvetna om detta behov och tillvaratar också med tacksamhet de tillfällen till vidareutbildning som till äventyrs erbjuds. Det är således med tillfredsställelse som man konstaterar att intresset för vidareutbildningen nu är positivt både från statens och de anställdas sida. Allmänt synes man nu också angelägen att bättra de brister på vidareutbildningens område som i så hög grad präglat vissa delar av den statliga verksamheten. Förhållandena inom denna har emellertid varit mycket varierande. På vissa avsnitt har det varit en i stort tillfredsställande utbildning. I vår mo tion uttalade vi farhågor för att denna redan existerande utbildning skulle komma att störas av den utbildning, som skall omhänderhas av det föreslagna centralorganet. Enligt utskottet skall emellertid det föreliggande förslaget inte vara avsett att innebära någon ändring i hittills bestående ordning. Större verk med organiserad egen utbildning och egna resurser avses alltjämt ha att svara för den inom-verksutbildning som de anser behövlig för sin personal. Om det skulle anses ändamålsenligt att utbildningen alltjämt sker i visst verks regi förutsätts därför att så skall ske. Herr talman! Detta utskottets uttalande utgår jag ifrån skall bli vägledande för den framtida verksamheten, och jag känner mig till freds därmed. Likaså tar jag fasta på utskottets uttalade mening att det får anses vara en självklar uppgift för det nya centralorganet att skaffa sig klarhet i fråga om utbildningsbehovet och på så sätt närmare definiera fältet för sin verksamhet. Någon särskild skrivelse till Kungl. Maj:t med hemställan om särskilda anvisningar härom — såsom föreslagits i motionen — synes mig därför med hänsyn till denna utskottets skrivning ej erforderlig. Om vi motionärer i nämnda hänseenden alltså kan vara ganska nöjda med utskottets utlåtande måste vi däremot med beklagande konstatera att utskottet avvisat vårt yrkande att den av personalutbildningsorganet centralt bedrivna verksamheten skall finansieras genom avgifter från berörda verk och myndigheter. Enligt min mening har starka skäl i motionen anförts för en sådan avgiftsfinansiering. Genom den skulle man, som flera remissinstanser anfört, erhålla både en klarare ekonomisk ansvarsfördelning och en större garanti för en effektiv, väl avvägd, tillfredsställande utbildning. Det bokföringsmässiga merarbetet för verkens del vid en avgiftsfinansiering kan rimligtvis icke vara av sådan omfattning att det kan uppväga det värde som lig ger i avgiftsfinansieringen med hänsyn bl.a. till det kostnadsmedvetande denna medför. Herr talman! Under åberopande av det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid statsutskottets utlåtande nr 12 fogade reservationen a.

Herr talman! Vid punkten 10 i statsutskottets utlåtande nr 12 finns fogad en reservation, som jag något vill beröra i detta sammanhang. Reservationen är i sin tur föranledd av motionerna I: 214 och II:269. även motionerna I:299 och II:389 berör hithörande frågor. I motionerna har yrkats att den av det centrala personalutbildningsorganet bedrivna verksamheten skall finansieras medelst avgifter, erlagda av de verk och myndigheter som anlitar utbildningsorganet. Herr Schött har ju även påtalat samma sak i föregående anförande. Enligt vår mening bör utbildningsorganet ges klar ekonomisk inriktning, en tendens som gör sig gällande inom allt fler grenar av statsförvaltningen. Denna princip bör därför få gälla även för detta nya utbildningsorgan. Verksamheten där torde genom de åtgärder vi föreslagit kunna byggas upp Successivt med statsförvaltningens reella behov av utbildning som grund för expansionen. Det bokföringsmässiga merarbetet för verken och myndigheterna torde i detta fall inte bli betungande. I likhet med ett av remissorganen, Tjänstemännens centralorganisation, vill vi också att det nya utbildningsorganet skall benämnas statens personalutbildningsinstitut i stället för statens personalutbildningsnämnd, som departementschefen har föreslagit. Vi menar att ordet institut bättre anger vilket slag av verksamhet det här är fråga om. Institutsbegreppet är också det dominerande i andra liknande fall då utbildningsorgan avses, såsom korrespondensinstitut, arbetsledarinstitut m.fl. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna a och b vid punkten 10.

Herr talman! Alla är vi naturligtvis överens om värdet av en utökad utbildningsverksamhet inom statsförvaltningen. Men vi får nog ändå ha ögonen öppna för att ett ämbetsverk som får till uppgift att utvidga denna utbildningsverksamhet kan göra det alltför ambitiöst och kanske någon gång gå längre än vad som är nödvändigt och i nuvarande ekonomiska situation önskvärt. En avgiftsfinansiering, där varje myndighet får pröva angelägenheten av den erbjudna utbildningen å ena sidan och kostnaden därför å andra sidan, kan enligt min mening ge en i vissa fall önskvärd begränsning av verksamheten. Jag säger detta med utgångspunkt från den erfarenhet jag har fått av personalutbildningsnämndens utbildningsverksamhet. Den berör även den icke rättsbildade personalen vid domstolarna. Ett par av de kurser som har anordnats för äldre personal, särskilt på inskrivningsväsendets område, och vidare för icke rättsbildade protokollförare åt domarna, har verkligen varit mycket bra och alldeles lagom avvägda. Men i fråga om en annan kurs undrar jag om man inte varit väl ambitiös. Det gäller kurser som anordnas för nyanställd biträdespersonal. I anvisningarna sägs att i regel bör vederbörande inte ha varit i tjänst mer än ett år. Det är alltså ett slags introduktionskurser. I det fall jag känner till rör det sig i första hand om unga flickor, som kanske kommit direkt från skolbänken till domstolen och erbjudits att gå igenom en kurs, som de äldre kamraterna — vilka i viss mån skall vara deras arbetsledare — inte har fått genomgå. Vad innehåller denna utbildning som dessa unga och på arbetsplatsen nya flickor anses behöva för att kunna växa in i arbetsmiljön? Utbildningen är indelad i fyra huvudavdelningar under en veckas intensiv kursverksamhet. Den första avdelningen avser den statliga förvaltningsapparatens uppbyggnad och arbetssätt, med underavdelningarna riksdag, regering och ämbetsverk, lokal och regional förvaltning, handläggning av ärenden och förvaltningsspråk. Det är i och för sig nyttiga saker, men man kan fråga sig om det är lämpligt att anordna kurserna för de allra yngsta, vilka för övrigt ofta snart lämnar sina arbetsplatser av olika skäl. Man kan också fråga sig om inte detta är en utbildning av sådant allmänt slag att det vore naturligt att den intresserade på fritid deltog i kurscirklar och föreläsningsverksamhet på området. Avdelning nummer två — även den avsedd för de nyanställda — omfattar statstjänstemännens «rättigheter och skyldigheter, statstjänstemannalagen, statstjänstemannastadgan och lönebestämmelser av olika slag, alltså en mycket besvärlig men i och för sig önskvärd materia. De som skulle behöva gå på den kursen är de biträden vilka som personalassistenter åt domaren sysslar med lönefrågor och statstjänstemannafrågor. Det hade nog varit lämpligare att erbjuda dessa att gå på kursen, men dem får vi inte skicka. I tredje avdelningen kommer maskinteknik, kontorsrationalisering, blankettrationalisering etc. även den avdelningen är kanske en aning för ambitiös för de nyanställda. I fjärde avdelningen behandlas arbetsplatsens psykologi, uppträdande, samarbete på arbetsplatsen. Allt detta är i och för sig nyttiga och goda ting.

Jag har faktiskt själv, när jag inte kunnat få någon vikarie, fått svara att det inte förefaller att vara av omedelbar praktisk nytta för arbetet i så hög grad som om man fick skicka andra befattningshavare till kursen. Jag menar, herr talman, att ett verks naturliga ambition att erbjuda utbildning bör kompenseras eller i någon mån kontrolleras av de anlitande myndigheternas bedömning av angelägenhetsgrader av just den ifrågavarande kursen. Jag tror att den i reservationen föreslagna avgiftsfinansieringen därvid skulle vara av värde.

Herr talman! Det är bara på ett par punkter som reservanterna har haft en avvikande uppfattning. Det gäller dels frågan om avgiftsfinansieringen och dels frågan om namnet på institutionen. Jag vill först säga till herr Ernulf att det är klart att man beträffande uppläggningen av kursverksamheten kan råka ha olika uppfattningar. Det är mycket möjligt att om någon annan verkschef eller motsvarande fick komma med sitt vittnesbörd hade han kanske en helt annan åsikt än herr Ernulf på denna punkt. Det bör såvitt jag förstår vara angeläget att man verkligen ger en ordentlig introduktion åt de nyanställda på arbetsplatserna. Det blir allt vanligare och vanligare, inte bara inom statlig förvaltning utan överallt där man nyanställer folk. Vad sedan gäller frågan om avgiftsfinansiering eller inte är jag inte övertygad om att reservanterna riktigt har trängt in i hur det hela skulle komma att fungera. Det är väl alldeles klart att om man skulle ha en avgiftsfinansiering förutsätter detta att de olika myndigheterna tilldelas särskilda anslagsmedel. Det måste vara oerhört svårt att vid den tidpunkt då myndigheterna skall komma in till vederbörande departement med sina anslagsäskanden för det kom mande budgetåret säkert kunna bedöma hur många man skall skicka på kurser. Därtill kommer att det är omöjligt för vederbörande personalutbildningsnämnd att vid den tidpunkten ange vilka kurser som kommer att hållas under det kommande året. Dessa pengar måste dessutom begäras så lång tid innan de skall användas att det finns risk för att vederbörande myndighet frestas att begära ett betydligt högre anslag än vad man egentligen skulle behöva. Av det skälet skulle det här säkerligen inte bli fråga om någon besparing, utan tvärtom skulle det snarare komma att gå åt ännu mera pengar med det systemet. Det skulle därför vara högst oklokt att gå in för den linjen. En annan sak är att man kan önska att vi överlag fick en redovisning från respektive verk, vilket nu prövas i vissa verk i form av kostnadsställesredovisning. Då kommer detta problem att lösas av sig själv. Vad beträffar namnet vill jag säga att den nuvarande benämningen statens personalutbildningsnämnd har vunnit burskap och har använts under en längre tid. Därför finns det intet som helst skäl att nu företaga en ändring på den punkten. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Söderbergs påpekande är naturligtvis riktigt så till vida att det inte vore en lämplig metod att tilldela varje myndighet ett visst anslag för utbildningsändamål, ty då skulle säkert de konsekvenser inträda som herr Söderberg nämnde. Om man skall göra myndigheten kostnadsmedveten och använda utbildningen i det syfte som den är avsedd för, nämligen för att effektivisera arbetskraften och göra den mera kunnig, då bör enligt min mening kostnaderna för utbildningen bestridas ur samma anslag som kostnad till extra arbetskraft. Myndigheterna måste då väga om utbildningen är så angelägen och höjer presta tionsförmågan i sådan grad att det lönar sig att ta av dessa medel till utbildningen. Gör det inte det är utbildningen inte motiverad ur effektivitetssynpunkt. Det tycker jag borde vara principen. Jag är medveten om att med de snäva kostnadsramar som man har kan även detta leda till vissa praktiska svårigheter. Regeringen har dock under senare år på ett i detta avseende föredömligt sätt medgivit myndigheterna en viss rörlighet i fråga om att gå från den ena anslagstiteln till den andra. Den metoden tror jag att man skall arbeta vidare på. Jag är alltså där helt ense med herr Söderberg. Att arbeta med ett särskilt anslag för utbildning, som inte får överskridas och som skall inlevereras till staten om det inte användes, är inte den bästa metoden.
Herr talman! Jag har redan berört kostnaderna. Jag finner att herr Söderbergs motivering för att namnet nämnd skall bibehållas är alltför svag i detta sammanhang. Bara för att vi redan har en nämnd skall vi väl inte kalla ett nytt utbildningsorgan för nämnd utan för institut, som verkligen säger att det är en utbildningsplats. Det är väl inte bara nämndemän som skall gå där.

Herr talman! I praktiken spelar det nog en mycket stor roll.

Finge myndigheten i stället använda överskottet till att tillgodose angelägna behov av extra arbetskraft inom förvaltningen, faller den kanske inte för frestelsen att skicka befattningshavare till en mindre angelägen kurs. Om myndigheten får en viss valfrihet att använda pengarna även till andra ändamål, åstadkommes en bättre hushållning.

Herr talman! Ett förslag om en i huvudsak förutsättningslös utredning behöver väl i allmänhet inte kommenteras.

Vi som bor här i Stockholm har under mer än 20 år plågats och lidit under trycket av Nedre Norrmalmsregleringen. Vi har upplevt hur denna stadsdel i hjärtat av Stockholm förslummats och så småningom raserats. Vi väntar nu ivrigt på att den stad, som man har börjat bygga upp i grusgroparna, äntligen skall bli färdig. Jag skall inte kritisera denna nydaning. En stad i utveckling måste vara en stad i förvandling — det är någonting ofrånkomligt, något som man får finna sig i. Men när riksdagen nu skall vidga utredningsuppdraget beträffande riksdagens hus till att gälla också en undersökning av möjligheterna att förlägga riksdagens hus på Nedre Norrmalm, i första hand vid Gustav Adolfs torg, skulle jag vilja säga att detta i och för sig synes välbetänkt. Det är så många framstående stadsplanerare och andra specialister på området som från miljösynpunkt har förordat en sådan placering av riksdagshuset, att det närmast skulle kunna anses vara oförsvarbart om man inte verkställde en utredning även av detta projekt. En bland de finaste framtidsvisionerna av hur en sådan momumentalbyggnad vid Gustav Adolfs torg skulle kunna inordnas i stadsbilden har redan på 1930-talet demonstrerats av arkitekten och stadsplaneraren Tage William-Olsson. För tillfället är det ju så många som vill vara med om faderskapet till idén att riksdagshuset skall ligga vid Gustav Adolfstorg, att det kan vara skäl att påminna om att även William-Olsson har varit inne på de tankegångarna. Vad jag nu vill, herr talman, med detta anförande är att man inte skall glömma bort dem som bor i Stockholm och deras synpunkter och önskemål om stadens utseende och utformning när man griper tag i en av de ömtåligaste bitarna i stadsbilden. Det är inte bara ute i landet man har en hembygdskänsla. Även de som bor i Stockholm har en känsla för sin stad, en känsla av ansvar för stadens utveckling och utbyggnad, och de har ett intresse för staden som man inte skall se bort ifrån. Stadsmiljöns betydelse för trivseln — både i boendet och i arbetandet — skall inte underskattas. Det är ingen tvekan om att den situation som vi har och länge har haft i Stockholm både sliter och irriterar stadens invånare. Man börjar bli trött på grusgroparna och ryggar tillbaka inför tanken att det viktiga partiet från Gustav Adolfs torg till Sergels torg under åtskilliga år, kanske under ett decennium, skall karaktäriseras av grävskopor och pålkranar. Det är därför mycket angeläget — som man nu också framhåller i förvaltningskontorets skrivelse — att utredningsarbetet bedrivs i kontakt med Stockholms stad och att man inför det slutliga ställningstagandet utförligt får för sig här i riksdagen redovisade stadens synpunkter och önskemål. Skall riksdagens hus ligga på Nedre Norrmalm, föreställer jag mig att det blir nödvändigt att staden får tillfälle att alldeles oberoende av riksdagshuset färdigställa den södra delen av Sergels torg, den del som nu ligger som ett öppet sår i stadsbilden. Man måste också i så fall klara av frågan om den markreservation som finns för riksbanken uppe vid Brunkebergstorg, så att staden får tillfälle att lösa sina kommunikationsproblem. Det är biltunneln som skall fram den vägen.

Herr talman! Kanske kommer man att om den nu planerade lösningen och om alla de besvärligheter stadens invånare skulle få om riksdagshuset till slut hamnade vid Gustav Adolfs torg kunna säga: intet ont som ändå inte har något gott med sig. Om den byggnad vi nu arbetar i på Helgeandsholmen blir tom kan den antingen rivas till fromma för andra arkitektoniska värden eller kanske apteras för andra förvaltningslokaler och därigenom lätta det tryck som statsverket för närvarande utövar på Gamla stan. Jag tror att det är någonting som många stockholmare skulle uppskatta och intressera sig för. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till den hemställan som föreligger.

Herr talman! Jag skall bara säga ett par ord i en annan angelägenhet, som berör själva utredningsarbetet. Förvaltningskontorets linje i dess i bilagan presenterade ståndpunkt går ut på att riksdagshuset skall ligga kvar på Helgeandsholmen. Sedan sägs att därvid en nyeller ombyggnad kan ifrågakomma, och det är för detta ändamål en teknisk-ekonomisk utredning skall verkställas. Utskottet biträder förvaltningskontorets önskemål och detta öppnar möjlighet till utredning av ett omeller nybygge här på Helgeandsholmen. Utskottet går sedan ett steg längre, i det att det även vill öppna möjlighet att bygga ett nytt hus någon annan stans. Huruvida en ombyggnad är möjlig på någon annan plats än här på Helgeandsholmen kan jag inte bedöma. Man tänker sig i första hand ett nybygge på någon annan plats, dock i Helgeandsholmens närhet, och därvid pekas det på Nedre Norrmalm. Utskottet uttrycker det så att ett sådant alternativ icke vore underlägset Helgeandsholmsalternativet. Man bibringas lätt det intrycket att utskottet menar att alternativen är jämställda. Enligt min mening bör emellertid gången i utredningsarbetet inte vara den, utan utredningen bör i första hand ta itu med Helgeandsholmsalternativet. Men skulle det under utredningens gång visa sig att ett Nedre Norrmalmsalternativ av någon anledning skulle kunna erbjuda påtagliga fördelar utöver vad Helgeandsholmsalternativet kan ge står möjligheten i så fall öppen för utredningen att ta itu med det alternativet. Då blir det emellertid nödvändigt med hänsyn till kostnaderna för en sådan utredning att återkomma till bankoutskottet och riksdagen med begäran om mera pengar, och det sägs också i utskottsutlåtandet. Jag vill i detta sammanhang också framföra en annan synpunkt när det gäller Helgeandsholmen. För min del är jag inte beredd att riva det här huset. Huruvida en nybyggnad av riksdagshus eller en ombyggnad av vårt nuvarande hus är att föredra är utredningens sak att klara av. Men vi skall vara på det klara med att en nybyggnad på Helgeandsholmen inte är möjlig därest detta hus står kvar, såvida man inte river riksbanken och bygger någonting nytt där. Det kanske är en möjlighet, och den bör utredas. Att man skulle kunna bygga ett nytt hus framför detta hus förefaller åtminstone mig omöjligt, men det är en sak som utredningen också får ta ställning till. När det gäller frågan om en ombyggnad av detta hus föresvävar det såvitt jag förstår förvaltningskontoret att den saken skall undersökas utifrån antagandet om en enkammarriksdag med 350 ledamöter. Frågan om vi får en enkammarriksdag är emellertid ännu för det första inte avgjord, och för det andra är frågan om antalet ledamöter i en enkammarriksdag ännu mindre avgjord. Av den anledningen vill jag ha sagt att förvaltningskontoret naturligtvis inte bara bör tänka på en riksdag med 350 ledamöter utan också undersöka möjligheterna av en ombyggnad för en kammare bestående av ett mindre antal ledamöter än 350.

Herr talman! Som motionär vill jag gärna taga kammarens tid i anspråk en kort stund i denna fråga, som för mig är angelägen. Motionens syfte kan sägas vara att utsträcka politiska flyktingars asylrätt också till tiden efter deras död. Utskottet säger sig instämma i motionens syfte och ger uttryck åt detta i ett råd till politiska flyktingar, som vill vara säkra på att deras jordiska kvarlevor skall få en varaktig fristad i Sverige, att tillkännage sin vilja i en skriftlig handling och deponera denna hos kyrkomyndighet eller på annat lämpligt sätt. Jag skall inte kommentera detta, utan vill bara framhålla följande. Det är gott och väl att bestämmelserna är lika för svenska och utländska medborgare, att politiska flyktingar åtnjuter samma rättsskydd som vårt lands egna medborgare. Men politiska flyktingar behöver ett skydd som svenska medborgare inte är i behov av, nämli gen ett skydd mot anspråk från den stat, undan vilken de tagit sin tillflykt hit. Den omständigheten att anspråken formellt framställes eller sanktioneras av anhöriga till den avlidne utesluter inte, att de kan strida mot vad som kan antas ha varit den avlidnes önskan. Herr talman! Jag har inte något yrkande.

Herr talman! Tiden är långt framskriden, och jag borde därför kanske inte ta till orda. Men med hänsyn till den betydande opinion, som det, sedan jag väckte min motion, visat sig att jag har bakom mig i denna fråga vill jag dock säga några ord i denna sak. Tredje lagutskottets utlåtande nr 2 handlar om liv. Djuren, som är i människans vård, kan inte tala. De är därför hänvisade till vårt gottfinnande. Vi skandinaver berömmer oss ofta för djurvänlighet och tar som regel väl hand om både våra husdjur och det vilda. Det finns dock undantag, upprörande fall av vanvård och rent djurplågeri. Därför har vi både en lag om djurskydd, som antagits 1944 och kompletterats och skärpts 1959 och 1966, och särskilda bestämmelser i brottsbalken, vilka även skärpts 1966. Allt borde därför vara bra beställt — det finns bara ett men, Lagarna fungerar inte som de borde och som man vill att de skall göra. Jag skall inte ta fram några exempel. Ideligen får vi i tidningarna se om fall av vanvård och djurplågeri. Det mest upprörande är att i många, för att inte säga de flesta fall har vanvården gått så långt att den veterinär, som verkställt besiktningen, måst beordra djurens avlivande. Vad gör man, om man som riksdagsman finner att en lag inte fungerar tillfredsställande? Man motionerar om ändring av lagen så att den bättre skall tjäna sitt syfte. Det är just vad jag gjort i denna sak. Jag har begärt utredning och förslag om skärpning av djurskyddslagen i syfte att få en effektiv övervakning genom kontinuerlig kontroll, en djurskyddsinspektör med om möjligt i vissa hänseenden polismans befogenhet, en klagomur dit allmänheten kunde vända sig då man misstänker att allt inte står rätt till. Jag noterar med tacksamhet att tredje lagutskottet livligt instämmer i motionens syfte, men beklagar samtidigt att utskottet av skäl som redovisas i utlåtandet inte anser sig kunna bifalla motionen. Vad utskottet säger om att det på många håll, särskilt i små kommuner med otillräckliga personella resurser, fortfarande synes brista i tillsynen av djurskyddslagens efterlevnad, kan jag helt instämma i. Kände kommunerna här bättre sitt ansvar, borde saken kunna lösas. Jag är dock ledsen att nödgas befria utskottet från illusionen att det skulle vara bättre ställt i de större kommunerna. Många hälsovårdsnämnder klagar över att de inte fått begärda anslag för tillsyningsverksamheten av fullmäktige. Jag har i min hand en utredning om anslagen år 1965 i ett stort antal kommuner, där även ärade ledamöter av denna kammare sitter som fullmäktigeordförande och där bidragen är minimala. Jag skall inte vara indiskret, men vad sägs om en stad som tar in 76 000 kronor i hundskatt och inte anslår något till djurinspektion? Kommunerna i tio undersökta län ger följande värden: 343 kommuner tar in 2 970 901 kronor i hundskatt, ett medeltal av 8662 kronor per kommun. Av dessa har 249 kommuner anslagit 135 556 kronor till djurinspektion, eller 544 kronor per kommun. Anslagen är således ungefär 1/16 av influten hundskatt. Detta kan givetvis inte förslå långt. Jag förstår dock att det inte är möjligt att komma längre i dagens läge. I likhet med utskottet hoppas jag att de utbildningsoch upplysningskurser som veterinärstyrelsen fått pengar till och startat skall bära frukt. Den uppmärksamhet som motionen under utskottsbehandlingen utlovats från ordföranden i Riksförbundet för allmän hälsovård, riksdagsman Svenning, bör även och måste ge resultat, ty förhållandena är på många håll inte alls tillfredsställande. I annat fall, herr talman, får man återkomma till kravet på lagskärpning. Det rör sig som jag inledningsvis nämnde om våra tysta vänner djuren. Det rör sig inte bara om torra lagparagrafer, det gäller liv. På grund av resa till Israel under tiden den 19 februari—den 5 mars hemställer jag härmed om ledighet från riksdagsarbetet under nämnda tid.

Herr talman! Herr Wallmark har frågat mig, om jag anser det förenligt med svensk forskningspolitik att framstående forskare anser sig behöva lämna landet. Fri forskning känner inga nationella gränser. Därför kan det vara fördelaktigt, att framstående forskare för längre eller kortare tid bedriver sin verksamhet på annat håll i världen. Det är självfallet, att för ett litet land som Sverige en s.k. forskarflykt kan skapa allvarliga problem, nämligen om under en längre period fler forskare lämnar landet än som inflyttar. För Sveriges del har detta inte skett. Enligt tillgänglig statistik har vi under en längre period haft ungefär lika stor insom utvandring av forskare. Regeringen har under många år i sin forskningspolitik beaktat den s.k. forskarflyktens problem. Konkreta åtgärder av skilda slag har vidtagits för att förhindra uppkomsten av sådan flykt. Riksdagen har på regeringens förslag bl.a. godkänt den exceptionella åtgärden, att regeringen utan riksdagens hörande kan med omedelbar verkan inrätta en ordinarie forskningsprofessur för person, som det kan finnas anledning behålla i landet eller här ta emot. Avgörande för våra möjligheter att behålla personal blir dock vår förmåga att förse forskarna med de materiella och ekonomiska resurser, som bedöms nödvändiga för att den svenska forskningen skall kunna behålla sin inom många områden framskjutna position. Vi måste samtidigt acceptera, att vi som litet land saknar resurser att på alla områden befinna oss bland de främsta. De senaste årens utvidgning av det statliga forskningsengagemanget visar, att regeringen är beredd att även i fortsättningen främja en utveckling av forskningen i landet, som minskar riskerna för forskarutflyttning.

Herr talman! Jag ber att till hans excellens herr statsministern få framföra mitt tack för svaret. I huvudsak har jag ingenting att erinra mot de generella synpunkter som statsministern har framfört i svaret. Vi måste givetvis ta konsekvenserna av att Sverige är ett litet land med mycket begränsade resurser och måste koncentrera dem på vissa för landet betydelsefulla områden. Min fråga har emellertid en mycket konkretare bakgrund och berör en annan principiell aspekt på vår forskningspolitik. Den konkreta bakgrunden är professor Hannes Alfvéns offentligen uttalade åsikt att han tydligen inte längre anses vara önskvärd här i landet. Tiden medger tyvärr inte att jag tar upp allt som hänt sedan hösten 1964, då han framförde sin mycket beska kritik mot svensk atomenergipolitik, Slutfasen i denna sorgliga affär skådar vi i årets statsverksproposition. Anslaget dras in och två av landets allra främsta och internationellt mest kända forskare, professor Alfvén och laborator Lehnert får ställa sig sist i kön hos ett forskningsråd, som fått en anslagsökning som inte ens täcker kostnadsstegringarna för pågående forskning. Till råga på allt har atomforskningsrådets ordförande, landshövding Lemne, redan i en tidningsintervju meddelat att Alfvén och Lehnert gapar över för mycket, att ingen är oersättlig och att det säkert skall gå att vaska fram andra forskare i stället. Den principiella synpunkten är följande. Med det handlingssätt professor Alfvén utsatts för har klart utsagts, att den vetenskapsman som vågar uttala en hård kritik mot myndigheternas sätt att handlägga vissa frågor får räkna med indragna anslag. Ett effektivare munlås kan man knappast hänga på eventuella kritiker. Jag har, herr talman, hittills trott på forskning via forskningsråd och fonder, men jag börjar nu tvivla på att forskningens beroende av årliga anslag är den rätta vägen. Jag vill emellertid inte tro att det är så lågt i tak här i landet. Behandlingen av professor Alfvén är enligt mitt förmenande en internationell skandal, och den har ingenting med den termonuklueära forskningen att göra. Det är ett sätt att straffa en obekväm kritiker, men det är samtidigt ett struptag på forskarnas fria rätt till samhällskritik. Herr talman! Jag är övertygad om att statsministern vet precis vad som är att göra i detta fall. Jag anhåller bara att han handlar raskt, innan skadan blir obotlig.
Herr talman! Jag tror att det allra första som jag har att göra för att det inte skall uppstå obotlig skada här är att korrigera den ärade frågeställaren på en principiellt mycket viktig punkt. Det finns ingen som helst grund för påståendet att professor Alfvén på något sätt skulle bestraffas med anledning av den kritik som han har fört fram. Jag tror inte det finns någon som har drömt om något sådant, i varje fall ingen av dem som har något att säga till om beträffande denna frågas fortsatta behandling. Mycket av den kritik som professor Alfvén har fört fram har säkerligen varit helt riktig utifrån hans utgångspunkter. Man kan alltid ta upp till dis kussion frågan om hur avvägningen skall göras mellan de olika forskningsgrenarna när det gäller ait fördela statens, skattebetalarnas, pengar. Till sist blir det alltid ett avgörande som måste träffas i detta hus, ofta på förslag av regeringen. Men att den omständigheten att någon forskare anser att man vid fördelningen av anslag har gått annorlunda fram än vad som enligt hans uppfattning vore riktigt skulle leda till någon bestraffning har lyckligtvis aldrig förekommit i Sverige, och jag hoppas att det inte heller i fortsättningen någonsin skall förekomnia.

Om den uppfattningen vinner gehör, är jag övertygad om att en forskarflykt av massdimension är oundviklig, eftersom jag föreställer mig att ingen forskare i landet vill ta på sig uppgiften att forska under sådana förhållanden som herr Wallmark här skildrat. Nej, det är icke så! Med herr talmannens tillåtelse — det är inte fler frågor på dagordningen än att jag måhända kan överskrida de vanliga två minuterna — kanske jag får yttra några ord om vad som förevarit. Professor Alfvén är säkerligen en lysande forskare. Jag kan inte bedöma han kapacitet — jag är inte någon plasmafysiker — men det påstås ju att han tillhör den absoluta världseliten. Jag tvivlar inte på det omdömet. Han är sedan flera år för sin forskning hänvisad till anslag från olika håll. Jag har inte siffrorna presenta, men jag skulle tro att exempelvis atområdet redan ger professor Alfvén summor som väsentligen överskrider 500000 kronor om året. Det räcker emellertid inte till hans institution. Han får då ett extra anslag från atombolaget med ett ungefär lika stort belopp — låt oss säga 500 000—600 0900 kronor om året. Atombolaget finner det emellertid litet egendomligt att bolaget, som egentligen inte har ansvaret för den vetenskapliga forskningen i landet, på sitt omkostnadskonto skall ha avlöningen till en stor vetenskaplig institution. Därför har man hos regeringen frågat om det inte skulle vara möjligt att flytta över de låt oss säga 600 000 kronor som nu betalas ut från atombolaget till atområdet. Det är vad som har hänt. Ingenting annat har hänt. Det skall alltså bli ungefärligen samma belopp till herr Alfvén. Det är bara det att man samlar beloppen — från att nu vara spridda — på en hand. Atområdet får då jämföra hans forskning med annan likartad forskning. Jag är mycket överraskad över det referat av landshövding Lemnes uttalande som här lästes upp. Jag har tilllåtit mig att också ta kontakt med landshövding Lemne, och han är fullt införstådd med denna linje. Han är fullt införstådd med att det inte är fråga om att göra en tvär nedskärning av professor Alfvéns forskningsmöjligheter, utan att man helt naturligt skall försöka ordna så att dessa låt säga 600 000 kronor i fortsättningen utgår från atområdet. Jag är därför ganska övertygad om att en forskare av denna kapacitet icke kommer att bli behandlad på sådant sätt att han av denna anledning vare sig kan framställas som en martyr för sin djärva samhällskritik eller av denna anledning känna sig tvingad att lämna landet.

Herr talman! Tiden medger inte någon detaljerad historieskrivning, men låt mig kort erinra om att i och med att kritiken mot atomenergipolitiken framfördes hösten 1964 inträffade föl jande: Under 1965 gjorde man ett försök från bolagets sida att skära ner anslaget under pågående budgetår. 1966 — alltså inför detta budgetår — plockades anslaget bort ur statsverkspropositionen men stoppades in så att säga i sista korrektur av herr statsministern själv. Och i år medan vederbörande befinner sig på resa i Amerika togs det helt bort. Handelsministern sade i statsverkspropositionen föregående år att han i avvaktan på förslag från 1966 års atomenergiutredning inte ville föreslå någon ändring av nuvarande ordning för medelsanvisningen. Vi har inte fått något förslag från 1966 års atomenergiutredning. Följaktligen är det märkligt att man handlar på detta sätt i alla fall. Jag tror att det är riktigt som statsrådet Edenman sade i en intervju, nämligen att det inte är regeringen som dirigerar forskningsråden, utan forskningsråden får klumpanslag och fördelar dem som de tycker. Sakläget måste alltså bli att dessa forskare får ställa sig sist i kön. Atomforskningsrådet har begärt ett väsentligt ökat anslag. Det får knappt 800 000 kronor. Det räcker inte ens till kostnadsstegringen för den pågående forskningen. Detta skulle innebära att man måste skjuta bort några andra för att ens ge honom de anslag han fått tidigare. Jag har tidningsintervjun med landshövding Lemne framför mig. Han har inte dementerat den. Får jag bara läsa några rader ordagrant ur den. Han säger så här: »Skulle professor Alfvén och laborator Lehnert flytta utomlands vore det förstås en svår förlust, men jag tror nog att det finns andra forskare att vaska fram som når samma klass, även om det tar tid.» I annat sammanhang säger landshövding Lemne att de gapar efter alldeles för mycket och att de inte kan räkna med att få några väsentligt förändrade anslag. Jag skall bara tillägga att denna fusionsforskning är initierad av AB Atomenergi. Det är Atomenergi som har stött den och drivit fram den, och det är i och för sig inte något märkligt att den har stötts av Atomenergi. Samma förhållande råder i alla andra länder, nämligen att forskningen ligger på en hand. Att vi kanske sedan vill flytta över den i annat sammanhang kan vara en egen politik, men icke förrän vi får utredningen klar. Jag vidhåller, herr talman, att detta ser mycket illa ut. Jag tar emellertid fasta på vad statsministern har sagt i detta fall, nämligen att anslagen kommer att utgå. Samtidigt tror jag att andra åtgärder också behöver vidtagas för att någonting sådant här icke skall upprepas.
Herr talman! Om det nu skulle vara sant att anslaget förra gången räddades genom ett personligt ingripande från min sida, så visar väl det hur orimlig den teorien är att en samhällskritiker skulle bestraffas av den nuvarande regimen. Tvärtom bestyrker det ju att vi är utomordentligt angelägna om att ha en kapacitet sådan som herr Alfvén kvar i landet, med möjligheter för honom att fritt uttala sin mening. Det var ett missöde att anslaget den gången hade räknats bort. Missödet rättades till i sista stund, det är riktigt, men detta var ingen större politisk bragd från min sida. Herr Wallmarks skildring är emellertid ett belägg för riktigheten av min uppfattning, att vi gör vårt yttersta för att tillåta forskningen att vara absolut fri; det måste ju bli slutsatsen om herr Wallmarks analys av olyckshändelsen skulle vara riktig. Men jag kan fortfarande inte förstå vad det är som oroar herr Wallmark. För närvarande utgår ett anslag från atombolaget på låt mig säga 600 000 kronor — jag kan inte siffrorna exakt. Vi har ju byggt upp vår forskningsorganisation med de fria forskningsråden. När regeringen föreslog detta, möttes det väl till en början med åtskillig kritik, men nu tycker alla att det är utomordentligt värdefullt att representanter för den vetenskapliga forskningen, utan inblandning från administrativt, politiskt eller annat håll, kan fatta beslut om forskningen. Där har man ett atomforskningsråd, och så tycker man att det är rimligt att detta forskningsanslag på 600 000 kronor slås samman med annat utgående forskningsanslag till samma institution. Jag upprepar att atomforskningsrådet för närvarande lämnar ett högst betydande anslag till herr Alfvén. Är det någonting konstigt i att man tycker att samma forskningsråd, med den expertis som där finns, skall ha möjlighet att pröva dessa anslag i sin helhet när man på det sättet kommer ifrån den splittring i bidragsgivningen som hittills har varit ett faktum? Jag förstår inte hur en ledamot av riksdagen kan tycka att den rationaliseringsåtgärden bör betraktas med en så väldig misstänksamhet som det nu är fråga om. Det är klart att jag i min egenskap av ordförande i forskningsberedningen var en aning bekymrad, när jag konstaterade att det inte fanns större utrymme för höjning av anslagen till atomforskningsrådet än låt mig säga med 700 000 å 800 000 kronor. Men först och främst är det icke riktigt att det belopp på 700 000—800 000, som tillföres atomforskningsrådet i år, inte skulle räcka till för att täcka kostnadsstegringarna. Den situationen hade vi förra året, men sådana bekymmer har vi inte nu. Här gäller det framtiden; och då kan väl ingen tvekan råda om att den nu aktuella anslagshöjningen är tillräcklig för att man skall kunna klara - kostnadsstegringarna.

Det är möjligt att detta av herr Alfvén uppfattas så att han kommer sist i raden. Men varför det? Av vilken anledning skall han känna det så? Han har ju sitt anslag redan nu i väsentlig utsträckning från atområdet, och vad det gäller är alltså att få en ökning av detsamma, så att det täcker de kostnader som förut täcktes genom atombolaget. Jag finner det mycket bekymrande att man driver upp en opinion här som gör gällande att vi på de maktägandes sida — och dit räknas ju också riksdagen — skulle vara så till den grad känsliga för kritik, att om någon vågar höja rösten, skall han minsann få erfara att anslagen till honom minskas. Jag tror det är värre att sådana uppfattningar sprids bland forskare inom och utom landet än att den tekniska överflyttning skett som givit upphov till dessa rykten. Och det skulle glädja mig mycket — jag vet ju att herr Wallmark i vanliga fall är en kunnig ' och resonabel person — om vi kan göra som herr Wallmark avslutningsvis sade: resonera oss fram till en förnuftig lösning på detta problem. Jag är övertygad om att när vi diskuterat igenom problemet från olika utgångspunkter, så kommer det att visa sig att skillnaden i bedömning inte är så stor som man hade anledning att förmoda när man hörde herr Wallmarks första inlägg.

Herr talman! Jag hoppas verkligen att forskarna här i landet känner att de lever i ett fritt samhälle, där de kan säga sin mening. Det allvarligaste elementet i denna debatt vore enligt min mening om någon forskare skulle tvivla på detta. Vi beviljar ju mängder av pengar till forskare, om vilka vi vet att de har helt andra politiska värderingar än vi. Det faller oss inte in att säga: Ja, men det forskningsresultatet kommer nog inte att vara gynnsamt för oss. Och hur mycket mindre skulle den tanken kunna vinna insteg när det gäller ett så extremt subtilt ämne som plasmafysiken! Det går inte till så, herr Wallmark, att vi säger: Det kan hända att denna forskning inte riktigt ligger i linje med de tankegångar som präglar kanslihusets lunchsamtal.

Herr talman! Herr Skårman har frågat mig när proposition om ny fastighetsbildningslag beräknas kunna läggas fram. Fastighetsbildningskommitténs betänkande med förslag till ny lag om fastighetsbildning är resultatet av ett mycket omfattande utredningsarbete. Betänkandet har remissbehandlats i vanlig ordning, och förslaget till lag om fastighetsbildning bereds f. n. inom justitiedepartementet. Kommittén har inte utarbetat något förslag till följdlagstiftning. Vissa av de frågor som kan hänföras dit har utretts senare. Hit hör frågorna om legalisering av sämjedelningar och om fastighetsregistrering. Vidare pågår en utredning om fastighetsbildningsoch mätningsväsendets organisation. I Öövrigt har arbetet på följdlagstiftningen inte påbörjats. Vad jag nu anfört torde visa att arbetet på ny fastighetsbildningslagstiftning är en uppgift av betydande räckvidd. Det har också anknytning till många andra lagstiftningsärenden, inte minst arbetet på en ny jordabalk. Lagrådsbehandlingen måste beräknas ta avsevärd tid i anspråk. Med hänsyn till vad jag nu har sagt är det svårt att ange den tidpunkt när en proposition i ämnet kan läggas fram. Men arbetet på den nya lagstiftningen bedrivs så snabbt som de tillgängliga resurserna och förhållandena i övrigt medger. Rikipunkten är att ett förslag till lag om fastighetsbildning skall remitteras till lagrådet under våren 1968.

Herr talman! Jag skall be att till justitieminister Kling få framföra mitt tack för svaret på denna fråga. Jag måste erkänna att det var något mer optimistiskt än jag hade väntat mig. Om jag i denna sak visat otålighet, vill jag genast förklara varför. Det var 1937 eller 1938 som jag reste upp till professor Åke Holmbäck i Uppsala, vår tidigare lärare, för att tala om 1926 års jorddelningslag, som vi som arbetade som lantmätare ute på fältet fann vara ett absolut omöjligt redskap att arbeta med redan då. Med anledning av den motion som prof. Holmbäck väckte tillsattes 1939 års fastighetsbildningssakkunniga, vilka endast lade fram några delförslag. Mycket tidigt kom ett förslag till nytt 19 kap., ett förslag som dock var alldeles hopplöst och genast trollades bort. 1954 fick vi fastighetsbildningskommittén med Fallenius som ordförande. Under tiden — det skall erkännas — har det kommit några delförslag till reformer, som har underlättat arbetet. Men i stor utsträckning har man stoppats med argumentet att den nya fastighetsbildningslagen skulle lösa frågorna. År 1959 väcktes en motion om komplettering av sammanföringslagen. Motionen stoppades med motiveringen att 1954 års fastighetsbildningskommitté arbetade på området och att man inte skulle föregripa den. 1965 blev det en ändring i sammanföringslagen — man inkluderade järnvägsmarken. Då väckte jag en motion för att få med annan samfälld mark än vägar. Denna motion stoppades därför att fastighetsbildningskommitténs betänkande kommit 1963 och var ute på remiss och höll på att bearbetas i departementet. I år har den vanliga motionen väckts om rationalisering av lantmäteriet för att man skall få bort den orimliga arbetsbalansen. Vad har man där att göra? I personalfrågan har ju skett en del. Men när det gäller det redskap, som den nya fastighetsbildningslagen skulle vara, har man bara att åberopa att ingenting går att göra därför att ärendet är under behandling. Jag har motionerat på nytt om komplettering av sammanföringslagen — en mycket praktisk och bra lag som skulle bespara oss rätt mycket utredningsarbete. Jag var med och hörde på behandlingen i tredje lagutskottet. Motionen blev stoppad under hänvisning till skuggan av den nya lagen. Ärendet är inte behandlat i kamrarna ännu, men man vet ju att det bara är lagutskottets förslag som kan gå igenom. Samtidigt har jag dock konstaterat att justitieministern aviserar en komplettering av jorddelningslagen — den skall komma den 7 april enligt den förteckning vi fått. Jag har mig även bekant att lantmäteristyrelsen nyligen gjort en framställning om komplettering av jorddelningslagen. Därför vore det mycket bra att ha ett schema för att veta hur man skall handla. Kommer förslaget 1968 till lagrådet, så hoppas jag att man kan vänta sig en proposition till 1969 års riksdag, och då kan kanske lagen träda i kraft 1970. Då må det vara hänt. Det är visserligen ganska långt till dess. Men om det skulle dröja längre, vore det i alla fall inte då idé att i stället för att hänvisa till pågående utredning — eller rättare sagt lagskrivning — ta vissa delreformer redan nu? Vi har en sådan arbetsbelastning och balansen är så stor att allmänheten klagar på de allra flesta platser. Med enkla medel skulle man kunna underlätta arbetet och därmed även minska balansen. Jag ber emellertid att få tacka för statsrådets svar; det var, som jag sade i början av mitt anförande, mera lovande än jag hade väntat.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat statsministern, om han är villig att personligen överlägga med ansvariga chefer i Sveriges Radio om åtgärder för att i sändningsprogrammen undvika ord och uttryck, som på allmänheten kan verka stötande och sårande. Frågan har överlämnats till mig för besvarande.
Herr talman! Herr Nilsson har frågat mig, om jag såsom den politiskt ansvarige beträffande radio och television i vårt land avser att genom lämpliga åtgärder förhindra förekomsten i programmen av råa ord och grova Ssvordomar som sårar och väcker anstöt hos det stora flertalet anständiga människor och som offentligt framförda i massmedia verkar nedbrytande och försimplande.
Kungl. Maj:t har utsett ett särskilt organ, radionämnden, med uppgift att pröva i vad mån Sveriges Radio handhar programverksamheten i överensstämmelse med de riktlinjer, som anges i gällande överenskommelse mellan staten och Sveriges Radio angående rundradions programverksamhet. Den som anser, att Sveriges Radio i något program inte följt angivna riktlinjer, kan göra anmälan härom till radionämnden.
Kungl. Maj:t har utsett ett särskilt organ, radionämnden, med uppgift att pröva i vad mån Sveriges Radio handhar programverksamheten i Ööverensstämmelse med de riktlinjer, som anges i gällande överenskommelse mellan staten och Sveriges Radio angående rundradions programverksamhet. Den som anser, att Sveriges Radio i något program inte följt angivna riktlinjer, kan göra anmälan härom till radionämnden.
Jag vill tillägga att jag har lämnat exakt samma svar vid minst ett tiotal tidigare tillfällen, då frågor ställts här i kammaren angående enskilda programinslag.
Jag vill här göra samma tillägg som jag gjorde i medkammaren i morse: Exakt detta svar har jag nu avgivit vid ett stort antal tillfällen i båda kamrarna när det har ställts frågor beträffande programinnehåll och enskilda programinslag i Sveriges Radio.

Herr talman! Detta var »eine grausame Salbe». Herr Ferdinand Nilsson började brett och stort med nedbusningen, antalet mord och antalet våldsbrott i samhället men slutade hos något enstaka radioprogram en lördagskväll. Herr Ferdinand Nilsson vädjade till min politiska ansvarskänsla. Den skall jag gärna ge uttryck för. Mitt politiska ansvar i denna fråga är att föra en sådan politik att jag värnar Sveriges Radios oberoende ställning visavi statsmakterna som ett fritt och självständigt radioföretag. Jag skulle svika detta mitt ansvar om jag försökte lägga mig i de enskilda radioprogrammen. Det är det centrala i denna fråga. Det finns ett avtal mellan Sveriges Radio och staten. Däri finns intagna allmänna normer för verksamheten. Jag sade i medkammaren — jag såg att herr Ferdinand Nilsson var där — att de normerna måste vara allmänna. Om man vill förbjuda vissa ord är den enda tekniska lösningen att göra upp en lista över ord som inte får användas inom Sveriges Radio. Man kan också gå den motsatta vägen och göra upp en lista över ord som får användas, om man vill variera konfekten. Om man inte vill ha en sådan lista — jag föreställer mig att det skulle vara en grannlaga uppgift att göra upp den — får man hålla sig till de allmänna normer som finns i avtalet. Sedan får den som är missnöjd klaga hos radionämnden, som vi enligt radiopropositionens förslag och riksdagens beslut på olika sätt skall effektivisera. På den punkten måste jag alltså stå absolut fast — icke någon inblandning i de enskilda programmen hos Sveriges Radio. Inför det förestående avtalsarbetet med Sveriges Radio skulle det ändå vara intressant att försöka få klarhet i vad herr Ferdinand Nilsson menar. Vilka program, uttryck, svordomar etc. kan inte få förekomma? Om herr Ferdinand Nilsson riktar så skarp kritik mot Sveriges Radio och vill att vi genom åtgärder skall stoppa vissa program måste herr Nilsson i rimlig mån kunna konkretisera vad han tycker illa om och var gränserna skall dragas, annars blir hans angrepp helt meningslöst. Skall det vara någon mening med kritiken bör den åtminstone vara konkret.

Herr talman! Jag hade vissa förhoppningar när herr Ferdinand Nilsson började dra sin historia. Men den var inget vidare. Det är en fullkomligt fascinerande parlamentarisk teori som herr Nilsson har. Herr Nilsson i Kungsängen och många andra beslutade så sent som i december 1966 — och därom rådde enighet — att Sveriges Radio skall vara ett från statsmakterna fristående företag när det gäller utformningen av pro det avtalet icke skall kunna lägga sig i de enskilda programmen. Därför att herr Nilsson är arg på något program — han har inte riktigt konkretiserat det ännu — vill han plötsligt förvandla Sveriges Radio till något slags byrå i kommunikationsdepartementet och vill att statsrådet i departementet skall ha ansvaret för varje enskilt programinslag. Det är ju konsekvensen av vad herr Nilsson säger. Det går inte att dra någon gräns och säga, att vid speciellt illasinnade ord skall statsrådet ingripa, medan han när det gäller andra något mjukare ord inte behöver ingripa. Detta går ju inte. Därför är det en uppenbar personlighetsklyvning. Jag agerar som riksdagsman eller som politiskt verksam person och har åsikter om olika frågor, vilket jag har rätt att ha. Men det finns en punkt där jag är mer låst än förmodligen någon annan person här i landet, nämligen när det gäller att ha en mening om innehållet i enskilda radioprogram. Där är jag konstitutionellt bunden av riksdagens beslut om det avtal som har slutits, och detta måste man respektera. Det här är ingen ny frågeställning för mig. Herr Nilsson bidrar ju här till att sprida missuppfattningar på denna punkt. Kvällar då det på något sätt beger sig i Sveriges Radio ringer min telefon regelbundet fram till sent på natien eller morgonen. Det är personer som är upprörda över någonting som har sagts eller gjorts i Sveriges Radio. Jag får då försöka förklara för var och en av dem hur det konstitutionella läget är och hänvisa dem till radionämnden eller Sveriges Radios klagomur — eller vart de nu kan vända sig. Att den missuppfattningen kan finnas hos enskilda människor är förståeligt, men att herr Nilsson kan ha den är fullkomligt obegripligt, eftersom vi så sent som i december här i riksdagen beslöt om dessa ting. På det allmänfilosofiska planet: Herr Nilsson har ju möjlighet att påverka mig i den meningen, att han när vi skall ta upp förhandlingar med Sveriges Radio om nytt avtal, kan framföra meningar om vad som skall stå i detta. Skall där stå någonting utöver de allmänna normer som nu finns i avtalet? Herr Nilsson saknar uppenbarligen vilja och förmåga att konkretisera sin kritik, ty om han skulle försöka konkretisera den, skulle han råka ut för alla möjliga svårigheter när det gäller gränsdragning m.m. för vad som får eller inte får sägas i programmen. Jag vill avstå från varje omdöme, men så mycket kan jag säga, att det får väl vara någon proportion på saker och ting.

Vad våldet beträffar så får vi ständigt uppleva sådant i radio och TV. En av de väsentliga orsakerna härtill är helt enkelt den att vi lever i en värld där våldet, dessvärre, i hög grad härskar. I TV visas reportage och filmer — otroligt många — som präglas av våld. Det förekommer visserligen andra inslag, men de har inte väckt någon gensaga. Jag vet inte vad det har för inverkan.

Herr talman! Jag vill bara än en gång säga att mitt parlamentariska ansvar primärt är att garantera radioföretagets oberoende. När nu herr Nils son avkräver mig ett ställningstagande, så är det alltså dels omöjligt för mig att ta ställning till enskilda radioprogram och dels blir det desto omöjligare som herr Nilsson inte ens kunnat konkretisera vad det är jag skall ta ställning till.

Herr talman!

Här vill jag bara säga att det är riktigt att vi har en radionämnd, kommunikationsministern, men felet med radionämnden är ju alltid att programmen redan har sänts. De har skapat en eventuell good-will eller gjort skada, och sedan kommer kritiken. Därutöver är det på så sätt att styrelseuppdraget är pro forma i så måtto att vi har ansvaret til syvende og sidst, men vad gäller programverksamheten har det skett en delegation från styrelsen. Låt mig börja i toppen: till radiochefen, sedermera till respektive avdelningschefer och till producenterna. I denna diskussion skulle jag också vilja föra in en annan synpunkt. Själv är jag anhängare av ett system med låt mig kalla det monopolradio, och om vi skall behålla det måste vi sträva efter att ge producenterna av programmen största möjliga frihet. Nu finns regler uppdragna, som innebär att respektive producenter skall redovisa programmen för vederbörande avdelningschef innan programmen sänds, men vi vet att dessa regler inte alltid har följts — jag behöver inte upprepa vilka program det gäller; de är kända. Om man alltså inte kan inom ramen för den enligt min mening angelägna friheten åstadkomma att reglerna respekteras, då är det alldeles naturligt att styrelsen för Sveriges Radio måste vidtaga andra åtgärder. Jag vill personligen beklaga, om en sådan utveckling blir ofrånkomlig. Låt mig utöver detta bara säga, att jag inte har någon som helst anledning att i denna situation över huvud taget kommentera de etiska värderingarna och ordens valör i de aktuella programmen, även om jag därvidlag har en mycket bestämd uppfattning.

Herr talman! Herr Strandberg har frågat mig, om avsikten är att förelägga årets riksdag förslag angående tidpunkten för införande av färgtelevision. Jag är inte beredd att nu ange, när förslag kommer att föreläggas riksdagen i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr Palme för det korta svaret på min fråga, samtidigt som jag måste beklaga att det är negativt. Anledningen till att jag ställt denna fråga är riksdagens beslut den 14 december förra året, som innebar att riksdagen instämde i vederbörande utskotts yttrande att ett riksdagsbeslut om införande av färgtelevision måste komma i god tid och senast minst två år före införandet. I skrivelsen till Kungl. Maj:t sades vidare, att frågan om införande av svensk färg-TV borde göras till föremål för fortsatta överväganden och att förslag i ärendet snarast möjligt borde föreläggas riksdagen. Orden »snarast möjligt» ville vi tolka så, att förslaget skulle kunna föreläggas innevarande års riksdag. Jag har svårt att förstå att de överväganden, som i och för sig kan erfordras, skall behöva ta ett helt år i anspråk. Jag hänvisar till vad jag i december sade här i kammaren i ett ganska långt anförande då det gällde hela frågan om radion och televisionen. Jag framhöll bl.a. att det måste vara ett samhällsekonomiskt intresse att färgtelevisionen introduceras på bästa möjliga sätt. Vidare sade jag, att det framför allt för den svenska industrien skulle vara på sin plats att man fick ett klart besked. Inte minst skulle vi härvid kunna påräkna en förbättrad handelsbalans. Det gällde att undvika icke önskvärda effekter på samhällsekonomien. Allt detta känner herr Palme mycket väl till — det står i riksdagstrycket. Jag beklagar att jag inte nu kunnat få detta besked. Det innebär såvitt jag förstår, att vi kanske på nytt tvingas ta riksdagens tid i anspråk för att säga ifrån att vi vill ha ett besked. Hur bedömer herr Palme den tidpunkt då färgtelevision skall introduceras?
Herr talman! Riksdagen gjorde en beställning, som innebar att vi skulle undersöka när färg-TV kan införas och sedan lämna besked om detta. De undersökningarna är inte slut. De pågår, och därför kan jag inte ge något besked i dag.